Herr talman! Herr Wennerfors uppehöll sig i hög grad vid ungdomsfrågorna och han frågade: Når vi verkligen problemgrupperna? Frågeställningen är utan tvivel viktig. Jag ser fritidsaktiviteterna som ytterst angelägna för att motverka ungdomars alkoholmissbruk. I de informationsinsatser som statens ungdomsråd stimulerat har det också tagits många nya och goda initiativ. Ofta har det väl varit svårt att dra en gräns mellan aktivitet och information. Vi behöver utveckla dessa insatser ytterligare. Vi behöver ta vara på det allra bästa i dessa och förbättra, utveckla och aktivisera dem. Jag har framhållit att de olika folkrörelserna utför ett stort och viktigt arbete. Trots detta behövs det nya initiativ, t.ex. i bostadsområdena, och initiativ som siktar på andra målgrupper. Vi behöver pröva metoderna och kanske komma fram till annorlunda metoder. Vad jag här har sagt om folkrörelserna gäller också kommunerna. Behovet av fritidsaktiviteter är i dag icke täckt. Utbudet är visserligen stort på många håll, men det måste utformas så att det också når fram till de mest utsatta grupperna. Det är bl.a. frågor av det här slaget som nu ingår i beredningsgruppens arbete. Vi har pekat på att den viktigaste målgruppen för alkoholpolitiken är och måste vara ungdomen. Ökade informationsinsatser måste göras med sikte på ungdomarna själva och deras föräldrar, lärare och på fritidsledare. Undervisningen i alkoholfrågan måste förbättras. Även i övrigt bör de alkoholpolitiska åtgärderna i första hand inriktas på att förebygga alkoholmissbruk bland ungdomar och att hos ungdomarna själva skapa en ökad medvetenhet om alkoholens risker. Detta har vi starkt understruket i direktiven till beredningsgruppen. Jag skall, herr talman, inte för egen del förlänga debatten. Jag har i mitt svar lämnat en redovisning för de olika insatser som nu görs för att vidga och förstärka informationen och aktiviteten bland ungdomarna. Slutligen vill jag knyta ytterligare några reflexioner till denna redogörelse. Jag hade den 18 mars tillfälle att i en interpellationsdebatt utveckla synpunkter på regeringens ställningstagande, motiveringen till att vi tillsatte beredningsgruppen och vikten av att få till stånd ett samlat alkoholpolitiskt program. Jag vill i diskussionen om mellanölsfrågan i dag hänvisa till vad jag då framhöll. Jag belyste då problemet med att bryta ut en enstaka fråga för beslut. Regeringen har ju tillsatt en beredningsgrupp som nu skall utarbeta — jag vill betona det — ett samlat alkoholpolitiskt program. Som grund för detta beslut ligger, som jag framhöll i debatten, den uppfattningen att alkoholproblemen är så komplicerade och orsakerna så djupgående att det ofta kan vara svårt att bedöma om man kan nå någon positiv effekt med enstaka åtgärder. Många frågor har så nära anknytning till varandra att beslut i en fråga omedelbart får konsekvenser på ett näraliggande annat område. Herr talman! Jag tror att det hade varit klokt och bra för riksdagens ställning, om man hade följt regeringens linje i den här frågan.
Herr talman! Jag kan helt instämma i vad socialministern sade, mening för mening och ord för ord. Som enda replik på detta inlägg vill jag säga att jag är orolig, herr socialminister, för de ungdomar som vi inte gör någonting åt — i morgon, de närmaste veckorna och de närmaste månaderna. Vi borde ha tagit ett initiativ. Jag är ledsen att det inte sker utan att åtgärder av det slaget skjuts på framtiden. Vi missar därmed en mängd både barn och ungdomar som vi annars hade kunnat nå.
Herr talman! Herr Wennerfors skall observera att vi nu förstärker insatserna i hög grad. Det är en förstärkning på olika områden vi redan har fattat beslut om och fattar beslut om. Det är ingenting som fördröjs, utan vi kommer på ungdomssidan att gå vidare med förstärkta insatser.

Herr talman! Det fanns mycket i herr Wennerfors anförande om SÅS pengarna som var intressant. Jag beklagar bara att när det anslaget var aktuellt för innevarande budgetår, i december månad, så ställde sig moderata samlingspartiet på samma sida som regeringen och avslog förslaget från centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna om en ökning av SÅS-pengarna. De hade behövts, bl.a. för de syften som herr Wennerfors så vältaligt argumenterat för i dag. Sedan måste man fråga sig vem herr Wennerfors egentligen polemiserar emot i sitt inlägg i alkoholdebatten. Han ställer alkoholpolitik i motsatsställning till socialpolitik, och säger sig närmast vilja radera ut begreppet alkoholpolitik. Men utskottet skriver ju: ”Socialministern har i direktiven för den angivna beredningsgruppen understrukit att alkoholmissbruket är ett av de största sociala problemen i vårt samhälle och att åtgärderna häremot därför i första hand bör utformas från socialpolitiska utgångspunkter. Samma uppfattning har också framförts i partimotioner från centerpartiet och folkpartiet. Utskottet finner det angeläget att starkt understryka behovet av en genomgripande alkoholpolitisk reform. Det är därvid enligt utskottets uppfattning av stort värde att alkoholfrågorna i fortsättningen infogas i sitt sammanhang och att ett klart mål uppställs för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och till att komma till rätta med alkoholmissbruket.” Nej, herr Wennerfors, det är ingen motsättning mellan alkoholpolitik och socialpolitik; självfallet inte. Frågan är en annan: Skall de problemfria mellanölskonsumenterna få bli ett alibi för att vi även i fortsättningen skall tillhandahålla ett billigt och lättillgängligt berusningsmedel för ungdomen? Vem är beredd att ta ansvar för en sådan socialpolitik? Vattendelaren i svensk nykterhetspolitik går mellan dem som värnar om alkoholkonsumenternas rätt till en hygglig service och dem som är beredda att avstå något av sin egen bekvämlighet i solidaritet med de alkoholskadade. Vattendelaren går alltså mellan herr Wennerfors servicepolitik och skatteutskottets solidaritetspolitik.
Vi skall ställa upp för varandra. Herr Wennerfors ställer helhjärtat upp bakom det, och på den punkten är vi också ense. Vad som skiljer oss åt, herr Wennerfors, är att herr Wennerfors i avvaktan på det idealiska samhällets inträde i vårt land vill bjuda på en stark alkoholdryck i affärerna. Och det vill inte utskottet göra. Det är det som skiljer oss åt. Vi hävdar att den ölliberalisering som funnits har slagit fel. Vi vädjar i solidaritetens namn till konsumenterna att gå med på att alkoholhalten i den alkoholdryck som i dag säljs i affärerna kan sänkas för att hjälpa de svaga. Det var det jag menade med solidaritet.

Gå ut och lyssna! Ja, det gjorde ju Ungdomens nykterhetsförbund.

30 96 sade: Stoppa det helt. 29 96 sade: Ta in det på Systembolaget. 11 96 sade: Sänk alkoholhalten. Det var bara 30 26 som sade: Sälj det som hittills, ingen åtgärd. Detta ledde till att Ungdomens nykterhetsförbund har skickat ut sådana här kort — som jag sett att flera här har — där det står: Svik inte ungdomen igen, rösta 2,8. Jag tror nog att ansvarskännande ungdom tänker på det sättet; i synnerhet skulle vi få sådant besked om vi frågade ungdomsorganisationerna. Sedan frågar herr Wennerfors: Vad gör ungdomen om mellanölet försvinner? Vissa teorier säger att de då kommer att ta till narkotika och sådant i stället. Skolöverstyrelsens undersökning visar motsatsen. Ungdomar som icke har druckit mellanöl kan avböja narkotika, men när de fått några mellanö! fördunklas deras omdöme och då har de accepterat narkotika. Ölet medverkar således till att man får mer narkotikamissbruk. De som inte vill göra någonting åt alkoholen är, herr Wennerfors, vad vi kallar symtomteoretiker. Hela felet finns i samhället och det är andra orsaker som vållar öldrickandet, därför skall man inte göra någonting åt alkoholen. Det finns något som amerikanerna kallar social drinking, dvs. man förmås dricka öl, fortsätter med starkare drycker och så småningom får man farliga alkoholskador. Den delen är också en mycket stor och trivial del. Jag är helt medveten om att många människor har problem, men det finns också, som amerikanerna säger, en hel rad exempel på social drinking.
Herr talman! Jag tror att herr Wikström missuppfattade mig litet, för jag menade inte att det var en motsättning mellan alkoholpolitik och socialpolitik, fritidspolitik eller något av de andra politiska områdena. Jag menade att de är integrerade i varandra. Men när vi talar om alkoholpolitik verkar den mer begränsad. En del människor känner det som om de inte var engagerade i den delen. Jag är inte engagerad i det eftersom jag sysslar med utbildningspolitik. Jag menar att de som är ansvariga och starkt engagerade i hur skolan skall utformas sysslar samtidigt med alkoholpolitik. Men man märker ofta att de själva inte upplever det på det sättet. Det var detta jag ville påpeka just genom resonemanget att jag skulle vilja radera ut begreppet alkoholpolitik. Det viktiga för herr Wennerfors är i alla fall servicepolitiken, säger sedan herr Wikström. Det omdömet får stå för herr Wikström själv. Jag tycker åtminstone att det anförande jag höll inte gav uttryck för något sådant. Det har inte varit min mening tidigare heller att göra det, även om jag systematiskt blivit utsatt för missförstånd från vissa håll. Herr Wärnberg förnekar sig inte heller. Han fortsätter att tala om mellanölet med sina 3,6 26. Han talar om något helt annat än det jag tycker är viktigt, nämligen att komma åt själva problemet — storkonsumentgrupperna, problemungdomarna. Jag vill gärna instämma i vad herr Torsten Bengtson säger. Visst finns det problem med det som herr Bengtson kallar social drinking — eller som jag skulle kunna kalla för sällskapsdrickande — det är jag helt på det klara med. Jag menar att man även där bör sätta in åtgärder för att ge alternativa sysselsättningar och insikt i att om man dricker för mycket kan det bli farliga följder. Men det är ungdomar som dricker av andra skäl som utgör det största problemet. Det är det jag menar att vi måste komma åt. Det är därför jag också kan instämma i vad socialministern förut sade, nämligen att det är här vi skall sätta in åtgärderna. Jag har kanske en annan mening om takten än vad socialministern har haft, men i sitt senaste inlägg menade han att man kan sätta i gång redan nu. Om det är så är jag tillfredsställd med det.

Herr talman! Alkoholproblemet är ett av de stora sociala problemen i vårt samhälle. Situationen förvärras ytterligare genom att alkoholkonsumtionen går ner i allt lägre åldrar. I en tidningsartikel för en tid sedan fann jag följande redovisning: ”Om tio år har vi en miljon alkoholister i Sverige. Det är den dystra prognos professor Carl-Magnus Ideström på Karolinska sjukhuset kommit fram till efter att ha analyserat utveck lingen i vårt land under de senaste åren. 12 000 ungdomar är i dag intravenösa narkomaner. Var tredje 15-åring dricker regelbundet mellanöl.

Man kan notera att den alkoholpolitiska utredningen tillsattes samma år som mellanölet infördes. Sedan dess har alkoholkonsumtionen och alkoholproblemen i samhället ökat kraftigt, i synnerhet bland ungdomen. I nio år har utredningen arbetat med att framlägga förslag till utformning av samhällets framtida alkoholpolitik.” Det sägs vidare i denna motion: ”Vi ser det som ytterst anmärkningsvärt och beklagligt att regeringen nu beslutat att inte lägga fram någon proposition om alkoholpolitiken. Alkoholen är ett av våra allvarligaste sociala problem.

Det torde också stå klart att alla argument i frågan är väl kända efter en mångårig diskussion och efter remissbehandlingen av APU:s betänkande. Vad det gäller är endast att fatta ett beslut i frågan, och detta avgörande måste ske i riksdagen, oavsett till vilket resultat regeringen kommer efter den fortsatta beredningen av APU:s förslag.” Längre fram säger utskottet: ”Det helt avgörande argumentet mot mellanölet är ovedersägligen ungdomens ölmissbruk.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 Denna synpunkt kan säkert vara riktig, när det gäller vissa redan etablerade missbrukare, men den viktigaste följden av den föreslagna åtgärden anser utskottet vara att det finns skäl att anta att den kommer att väsentligt minska nyrekryteringen av ungdomliga ölmissbrukare. Även om två flaskor lättöl teoretiskt svarar mot samma alkoholmängd som en flaska mellanöl, medför utspädningseffekten ändå att lättölet inte ger samma grad av påverkan. Trots en väsentligt lägre beskattning av lättölet än av mellanölet har lättölet inte medfört några missbruksproblem. Det finns därför anledning anta att man någonstans kan finna en gräns där påverkan vid mera normal konsumtion är så ringa att den inte stimulerar till omedlbart fortsatt konsumtion.” Utskottets uppfattning sammanfaller med mina egna synpunkter. Att mellanölet har skapat problem både för den enskilda familjen och för samhället står klart, och av den anledningen skall det bort ur handeln. De myndigheter och personer som hävdar att sådana som använder mellanölet i berusningssyfte övergår till starksprit eller eventuellt andra gifter och droger har enligt min mening tappat en hel del av förtroendet för den svenska ungdomen. Jag har den uppfattningen att flertalet ungdomar tycker det är bra om mellanölet försvinner. Det kan väl aldrig vara meningen att vi skall resignera inför svåra uppgifter. Det är i sådana lägen det gäller att med olika åtgärder hjälpa dem som har kommit in i besvärliga situationer. Detta gör vi genom kraftfulla åtgärder från samhällets sida, med insatser från organisationer, skolor osv. — positiva insatser, alltså. Den bästa effekten torde uppnås om informationen i alkoholfrågor samordnas med information om narkotika, tobak, kost, motion m.m. och därigenom blir ett led i den allmänna hälsoupplysningen och den sjukdomsförebyggande verksamheten. Mot denna bakgrund anser jag att socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bör ha huvudansvaret för informationsverksamheten på alkoholsidan. Kommuner, landsting och organisationer skall kunna vända sig dit för att få material och impulser och stöd i sitt informationsarbete. Det råder sannolikt inga delade meningar om att åtgärder måste till för att så långt möjligt komma till rätta med alkoholoch narkotikaproblemen. Ett steg i rätt riktning är avskaffandet av mellanölet, och i det sammanhanget bör allt öl starkare än 2,8 viktprocent alkohol klassas som starköl. Personligen skulle jag helst se att vi i den allmänna handeln inte saluförde starkare öl än lättöl. Det vore enligt min mening det rätta folkölet. Dessa åtgärder är en bit på vägen. Ytterligare insatser måste till, som jag tidigare nämnt. De måste sättas in innan ungdomen får kontakt med sprit och narkotika. Herr talman! Slutligen: Det är viktigt att vi fångar upp ungdomarnas intressen och aktiverar dem så att deras tillvaro blir meningsfylld. Det gäller att hjälpa ungdomarna så att de får en positiv syn på samhällsuppgifterna och på sin framtid.

Herr talman! Man kan inte undgå att märka att i massmedia men även riksdagskolleger emellan tycks den här debatten röra sig om 0,2 procentsklassen. Naturligtvis är det inte det som frågan gäller. Frågan gäller inte ens mellanölets vara eller icke vara. Frågan gäller om en al koholdryck, som bevisligen medverkat till att alkoholbruket trängt ner i mycket låga åldrar, alltfort skall vara så lättillgänglig som det omsusade mellanölet är. Men det finns också en positiv trend i denna debatt, som jag tycker det gäller att ta vara på: alla synes vara överens om att det måste till krafttag för att bryta ned alkoholkonsumtionen totalt i vårt land. Det är ju vår stora olösta sociala fråga. Men att det behövs restriktioner och upplysning är klart, och det synes vara en gemensam nämnare. Dessutom krävs det socialpolitiska åtgärder i förebyggande syfte. Detta är mycket bra. Det är naturligtvis fel att endast tala om åtgärder mot missbruk; vi måste tala om åtgärder mot bruk. Jag vågar påstå att om man verkligen vill bringa ned konsumtionen, låt mig säga med 10 96 på en tre-femårsperiod, krävs det betydligt starkare restriktiva åtgärder än vad mellanölsfrågan föranleder. Den frågan är inte mindre väsentlig för det, och vi börjar i alla fall i rätt ända, om vi i dag griper tag i mellanölets lätttillgänglighet, dess negativa verkan som har lyckats pressa alkoholkonsumtionen ned i mycket låga åldrar — något som för tio år sedan skulle ha bedömts som en utopisk uppfattning men som dagens verklighet ger oss belägg för. När riksdagen senast behandlade mellanölsfrågan nöjde vi oss med att omgärda mellanölsförsäljningen med ytterligare restriktioner i form av lagstadgad åldersgräns för inköp. Vi kan tyvärr konstatera att denna åtgärd inte medförde att mellanölskonsumtionen hos de allra yngsta har upphört. Mellanölet är fortfarande en lättåtkomlig berusningsdryck, omgiven av en glans vars styrka inte tycks ha mattats med åren. Att mellanölsfrågan särbehandlas från alkoholpolitiken i stort är enbart ett uttryck för vår oro för många unga människors framtid. Skulle vi se mellanölet som uteslutande en måltidsdryck för vuxna, är det inte säkert att mellanölet sku!le nämnas ens i ett alkoholpolitiskt sammanhang. I mellanölsdebatten har många olika grupper fört fram skilda synpunkter och undersökningsresultat. En SIFO-undersökning som var beställd av Bryggareföreningen talar om för oss att en majoritet av svenska folket vill ha kvar mellanölet, dock inte helt utan ytterligare restriktioner. Man kan naturligtvis ifrågasätta redovisningen av det siffermaterialet. En annan undersökning, som genomförts av Ungdomens nykterhetsförbund, visar motsatsen. Den undersökningen har massmedierna inte alls visat något intresse för, men den angav klart och tydligt parollen Bort med mellanölet. En undersökning som Verdandi genomfört och som har presenterats de senaste dagarna säger att åtgärderna måste riktas in på att skapa meningsfull fritidsaktivitet. Skolöverstyrelsens chef Jonas Orring säger att mellanölet spolierar den meningsfulla verksamheten. En undersökning för någon vecka sedan som Motorförarnas helnykterhetsförbund ansvarade för visar att inte ens bryggerinäringens eller restaurangnäringens egna experter klarar av att känna skillnaden på lättöl och Det torde, herr talman, inte finnas någon annan fråga som är lika kringgärdad av känslomässiga värderingar som just mellanölsfrågan. För min del känner jag stor oro för ungdomens alkoholvanor. Jag tror mig kunna säga att den oron omfattas av allt större grupper i samhället. Bruket av alkohol, främst mellanöl, har föranlett flera kommuner att införa lokala restriktioner för detaljhandeln med mellanöl. Att komma till rätta med alkoholproblemen är en av vårt samhälles mest angelägna uppgifter; detta framhöll även regeringen i sina direktiv till alkoholpolitiska utredningen Men tyvärr är det inte så enkelt att det räcker med att endast vidta åtgärder mot mellanölet. I förebyggande syfte — som är det viktigaste — och främst bland de allra yngsta alkoholkonsumenterna kommer dock ingrepp mot mellanölet att få en betydande effekt. I debatten om mellanölet har flera olika förslag till lösningar diskuterats. Krav på förebyggande socialpolitiska åtgärder har kombinerats med en rad förslag till restriktiva åtgärder. Den alkoholpolitiska utredningen redogör i sitt slutbetänkande för två framkomliga vägar. Den ena vägen är att sänka alkoholhalten i mellanölet, den andra vägen är att försäljning av öl klass II skall ske över disk. Av remissinstanserna förs också fram kravet att mellanölet endast skall få försäljas i Systembolagets butiker. Allt detta är också föreslaget i motioner. I valet mellan de tre nämnda alternativen är sänkningen av alkoholhalten den väg som enklast och snabbast kan prövas. Ur bryggeriteknisk aspekt skulle ett sådant riksdagsbeslut knappast möta några större svårigheter. Det har ju sedan en längre tid visat sig vara möjligt att framställa ett alkoholsvagt öl med fullvärdig smak. Lättölets ökande andel av dryckesmarknaden bevisar detta. Samhället måste tillse att de kommersiella intressena inte får fortsätta att styra den tredjedel av vårt lands totala alkoholkonsumtion som ölet står för. Statens aktieinnehav i vårt lands största bryggeri utgör naturligtvis en garanti härför. Även det kooperativt ägda bryggeriet känner sitt ansvar väl. Stor vaksamhet måste likaså iakttas vad gäller bryggeriernas marknadsföringsåtgärder. Oskäliga kvantitetsrabatter, utbjudande av lockande utlandsresor och andra säljstimulerande åtgärder riktade till detaljhandeln måste fördömas. Men regeringens allmänna bedömning att den alkoholpolitiska utredningens förslag ytterligare behöver bearbetas synes vara väl motiverad. Sambandet mellan alkoholmissbruk och vissa slag av brottslighet är bl.a. en fråga som aktualiserats efter det att remisstiden för den alkoholpolitiska utredningen har gått ut. Remissinstansernas ökade krav på socialpolitiska utgångspunkter för alkoholpolitiken förtjänar naturligtvis också att belysas ytterligare. Mellanölsfrågan i sig är dock så noga penetrerad att några nya vägar knappast finns. Det är därför inte motiverat att ytterligare uppskjuta ett avgörande av frågan. Det är ju ett tvångsingrepp inte mot den måltidskonsumerande ölförbrukaren som åsyftas utan — på grund av de negativa följdverkningarna som mellanölet har haft — mot den alkoholkonsumerande ölförbrukaren. Detta synes inte bryggeribranschens företrädare ha insett. Jag har använt veckohelgen till att läsa igenom några årgångar av Fakta, Bryggareföreningens s.k. informationstidning. Artiklarna förhärligar ölet i nummer efter nummer, och man inser inte att det finns några negativa effekter. Tidningen är alltså inget faktainstrument utan ingår tydligen i den affärsmässiga marknadsföringen. I motsats till de ensidiga partsinlagor som bryggerinäringen presenterar känns det skönt att få hänvisa till det balanserade och intressanta inlägg som finns i Systembolagets verksamhetsberättelse för år 1975 och som dess verkställande direktör Rune Hermansson står för. Den artikeln är värd att läsas och begrundas. Den är kritiskt analyserande och ger även underlag för en mer framåtsyftande alkoholpolitisk debatt. Där finns en mängd underlagsmaterial som vi skulle kunna använda för en mer positiv och progressiv argumentation. Det är synd att bryggerinäringens informationsinsatser skall förgifta atmosfären. Om vi fattar ett positivt beslut i dagens ölfråga så avförs den från vår dagordning — för gott, hoppas jag — och då får vi i stället inrikta våra krafter på att skapa en plattform för en positiv framåtriktad helhetssyn inom alkoholpolitikens område. Där finns det plats för reklamförbud, förstatligande av bryggerinäringen, skärpt prispolitik, stöd till alkoholfria fritidsmiljöer, intensifiering av forskningen och ökad upplysning om skadeverkningar. Vad vi behöver är en propagandadrive mot alkoholbruket — inte enbart mot alkoholmissbruket. Vi behöver en propagandadrive i stil med den som ägde rum vid omläggningen från vänstertill högertrafik. Och då fordras det medverkan av alla medborgare om vi skall kunna bryta ned alkoholglorifieringen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets majoritetsförslag.

Herr talman! Jag har inte haft den tid som behövts för att till den här debatten gå igenom allt det vetenskapliga material som finns från de senaste åren. Det är ju inte bara i Sverige som det forskas, det görs också på andra ställen, bl.a. vid den föredömliga alkoholforskningsinstitution man har i Toronto i Canada. Det är möjligt att det är korrekt som här har påståtts av flera talare, att öloch annan alkoholkonsumtion gått ned i åldrarna. Men såvitt jag vet finns det ingen entydig statistik om detta. Jag tror inte att jag förringar de aktuella problemen genom att erinra om att detta argument förekommit så långt tillbaka som jag kan minnas — och inte bara så långt utan åtminstone sedan ett par tusen år tillbaka i tiden. Redan den romerske författaren Juvenalis gnällde i många år över den tilltagande sedeslösheten bland allt yngre ungdom. Jag deltog 1962, alltså tre år före mellanölsdebuten, i en debatt här i Stockholm om alkoholvanor och alkoholmissbruk bland ungdom, och jag har här protokollet från denna konferens.

Det hette i nykterhetskommitténs betänkande på något ställe ungefär så här: ”Särskilt inger utvecklingen av ungdomens nykterhetsförhållanden allvarliga bekymmer.” Det var den slutsatsen man kom till, när man granskade utvecklingen av alkoholkonsumtionen och missbruket här i Sverige i alla åldersgrupper, nämligen att nykterhetsförhållandena var sämre än i vissa andra jämförbara länder. Utvecklingen var ogynnsammare här och man pekade då särskilt på utvecklingen bland ungdomen. Ungdomsfylleriet hade stigit oavbrutet sedan omkring 1930.” Längre fram i sitt anförande år 1962 sade direktör Sundberg: ”Det är som alla vet ett utmärkande drag för utvecklingen här under flera decennier, att alkoholvanorna har gått neråt i åldrarna. Det är nu vanligare i de låga ungdomsåldrarna att man förtär alkoholdrycker liksom att man förtär de starkare spritdryckerna. Och fylleriet har också ökat i kapp med den här utvecklingen.” Det var alltså sagt för 14 år sedan. Jag skall inte gå närmare in på detta. Jag tycker bara det är synd att vi inte här har tillfälle citera riksdagsprotokollen från tidigare debatter, inte minst de mellanölsdebatter som förekommit här. Det finns i papperen så många tvärsäkra uttalanden om vad den ena och den andra åtgärden kan leda till, att jag tror att man har anledning att vara något återhållsam när det gäller att nu uttala sig om värdet av den ena eller den andra detaljåtgärden. Här nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen 4. I likhet med herr Kristenson anser jag att det är fel att bryta ut en enda detalj ur ett stort komplex i stället för att invänta en samlad bedömning av de alkoholpolitiska frågorna. Att särbehandla mellanölet tjänar bara till att avleda uppmärksamheten från grundläggande problem. Det är milt sagt överraskande att mellanölets vara eller inte vara nu gjorts till en händelse som motiverar särskild motionsrätt. Den möjligheten har ju annars förebehållits mycket sällsynta och stora frågor. Det är svårt att förstå att det nu skulle vara en så akut situation att man inte har tid att vänta ett år på ett genomarbetat material och förslag om alkoholpolitiken i dess helhet. Det är en banal formulering att det i regel inte finns några lätta svar på svåra problem. Alkoholproblemen är svåra problem.

Herr talman! Jag vill gärna passa på att instämma i vad herr Takman sade. Jag tyckte att han talade mycket klokt. Det är ju så, herr talman, att fanatism ofta är förnuftets fiende. Den som till äventyrs inte visste det förut har fått många bevis på det här i dag. Och vill man använda ett ord som kanske är vackrare än fanatism kan man säga naivitet, för det är ändå naivt att föreställa sig att om en viss dryck — i detta fall mellanöl — tas bort kommer ungdomen att sluta dricka det som innehåller alkohol. Ja, naivt är ett lindrigt uttryck i detta sammanhang, i synnerhet som de flesta ungdomar faktiskt inte dricker mellanöl därför att de tycker att det är gott utan för att nå en viss effekt — en effekt som yttrar sig i bättre självtillit och kanske kaxighet. Om det inte finns mellanöl dricker de naturligtvis något annat för att uppnå samma effekt. Det har gjorts en vetenskaplig utredning under ledning av professor Roger Bonnichsen som säger att för att uppnå samma effekt som 25 centiliter starksprit ger behöver man dricka 5 burkar mellanöl, 6 burkar folköl och 6,4 burkar pilsner. Det är enda skillnaden. Och att tro att en sådan åtgärd som att förbjuda mellanölet skulle kunna ha någon som helst inverkan på nykterhetstillståndet i landet och bland ungdomen är som sagt naivt i överkant. En sak till, herr talman! Vårt statsskick bygger på s.k. representativ demokrati. Det innebär ju att vi som sitter här skall representera de människor som valt in oss. Det är folkviljan som skall bestämma lagarnas utformning, och folkviljan är säkerligen mot folköl. Detta är alltså en litet felaktig benämning redan ur den synpunkten. Verdandi, arbetarrörelsens nykterhetsorganisation, har gjort en undersökning — jag vet inte om den redovisats tidigare här i dag — och frågat över 2 000 människor om dessa problem. Man har därvid kommit fram till att endast 5 96 vill ha bort mellanölet. 95 96 av de människor som vi representerar vill alltså ha mellanölet kvar. Och då sitter det en liten grupp i riksdagen och beslutar tvärtemot denna folkvilja. Detta är egentligen ganska betänkligt. Det är, om man vill dra ut konsekvenserna, faktiskt någonting av diktatur. Det kan ju förekomma diktatur även i demokratiskt valda församlingar. Man kan verkligen fråga sig om vi egentligen har rätt att sitta och trakassera hyggliga och skötsamma människor — det är det stora flertalet som använder mellanöl — bara därför att det förekommer missbruk bland ungdomen. Det tycker jag faktiskt är en allvarlig frågeställning. Om man vill dra en parallell som kanske inte är fullt riktig men som i alla fall stämmer något så när, kan man säga: Det förekommer tyvärr att människor kör bil i berusat tillstånd, vilket är mycket allvarligt och förorsakar många tragedier. Skulle man vara riktigt konsekvent finge man då förbjuda bilkörning även för dem som kör i nyktert tillstånd för att komma åt dem som kör i onyktert tillstånd. Det är en grov schematisering, men den är så mycket mer talande. Det är ändå innerst inne ungefär samma problematik. Jag sade att 95 26 av medborgarna vill ha mellanölet kvar. Dessutom vill också det stora antalet av de remissinstanser som yttrat sig över alkoholpolitiska utredningen ha mellanölet kvar. Det tycker jag är så pass viktigt att jag skall föredra de viktigaste av de remissinstanser som anser att det är ingen nytta med att ta bort mellanölet. De remissinstanserna är: LO, Handelsanställdas förbund, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, riksskatteverket, konsumentombudsmannen, Länkarnas riksförbund, Svenska läkarförbundet, riksåklagarämbetet, 18 av 23 länsstyrelser, Kooperativa förbundet, Lantbrukarnas riksförbund, Verdandi och Elevförbundet. Det är väl ganska talande. Och då återkommer jag till vad jag sade om en representativ demokrati. Vi våldför oss på den, om vi beslutar något annat. Med ett sådant beslut som motståndarna till mellanölet vill att vi skall fatta våldför vi oss på bruket utan att kunna rubba missbruket, och det är nästan litet genant för riksdagen att fatta ett sådant beslut. Vad fru Troedsson här sade tyckte jag var ovanligt klokt. Hon tog ett exempel från Norge, som visade hur man trots god vilja kan vidta åtgärder som får precis motsatt effekt mot vad man åsyftade. Det farliga med mellanölet tror jag är att de människor som hela tiden jagar efter ett förbud mot mellanöl håller grytan kokande — eller skall vi säga floden flytande. Man gör det spännande för ungdomarna. Om man jämt och samt talar om mellanölsfördärvet är det klart att ungdomar, som är nyfikna och tycker om allt som är spännande och äventyrligt, tycker att de skall pröva på det. Bäst vore, tror jag, om vi avdramatiserade hela alkoholpolitiken och slutade med sådana här symbolhandlingar. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att de som är motståndare har god vilja, och naturligtvis respekterar jag nykterhetsvännernas ansträngningar i allra högsta grad. Men det är få kretsar där gränsen mellan förnuft och fanatism är så flytande — om uttrycket tillåtes — som bland nykterhetsvännerna. Jag tror också att de ibland lägger fram förslag som synes vara välgrundade och som visar att förslagsställarna är alerta och energiska och att de vill göra någonting, men där resultatet kan bli det exakt motsatta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Herr Sjöholm sade att det inte skulle ha någon som helst verkan att sänka alkoholhalten. Men det är drygt 2 miljoner liter 100 procentig alkohol som i så fall inte stjälps ut över vårt land. Kan herr Sjöholm negligera det? Det är lätt att med enkel matematik räkna ut, att konsumtionen sänks med 17 ”. om alkoholhalten går ner till 3 "a och med 22 "5 om den går ner till 2,8 ".. Om man då räknar ut vad det betyder i konsumtion, finner man att det gör drygt 2 miljoner liter 100-procentig alkohol som inte kommer ut. Vidare sade herr Sjöholm någonting om folkviljan och nämnde t.o.m. ordet diktatur. Så tog han som exempel en undersökning som gjorts av ett av de minsta nykterhetsförbunden här i landet. Där hade det inte publicerats några frågeställningar eller om hur undersökningarna utförts, men förmodligen har frågorna varit mycket ledande. Det var 2 056 människor som tillfrågades. Varför inte i stället ta den undersökning som Ungdomens nykterhetsförbund har gjort och där man frågade 4 056 människor på gatan och fått fram följande siffror: Är det inte lika mycket folkvilja? Det är ju ungefär dubbelt så många som tillfrågats av Ungdomens nykterhetsförbund. Men det passade inte massmedierna att publicera den undersökningens resultat. I Ungdomens nykterhetsförbund har man försökt att få de resultaten publicerade, men man har inte lyckats vare sig i radio, TV eller tidningarna. Så går det till i denna propagandakampanj med folkvilja, som herr Sjöholm tydligen har fallit mycket lätt för, när han tagit del av Verdandis undersökning. Sedan likställde herr Sjöholm bilkörning med alkoholdrickande, och det är klart att man kan förbjuda bilkörning därför att det händer olyckor när man kör bil. Men jag trodde att bilkörning ändå var något värdefullare för samhället än att dricka alkohol. Det är det inte, om man säger att man skall förbjuda bilkörning, när man nu förbjuder alkoholförtäring. Vad sedan remissinstanserna angår kan det vara anledning att göra en utförligare redovisning och inte bara nämna några få. Det har anförts många citat av skolöverstyrelsen i dag. Jag behöver inte upprepa dem. Skolöverstyrelsen har verkligen sagt ifrån att mellanölet är ett stort problem. Jag har vidare tidigare — herr Sjöholm kanske inte hade tillfälle att höra det — redovisat Leif Lemkes undersökning, som visar det starka sambandet mellan alkoholförtäring och kriminalitet. Han påvisar mellanölets dryga del i kriminaliteten. Det finns i detta sammanhang massor av företeelser som man kan visa på, där mellanölets stora skuld är helt ådagalagd. Därför bör det bort.
Herr talman! Det visar sig hur rätt jag hade då jag talade om naivitet, när herr förste vice talmannen Bengtson nu säger att så och så många miljoner liter öl skulle försvinna om man tog bort mellanölet. Tvärtom - det blir fler miljoner liter öl. Om de människor som nu dricker fem burkar mellanöl i stället dricker sex folköl blir ju mängden större — det är självklart. Så till folkviljan. Jag citerade också en hel mängd remissinstanser. Det står en väldig massa människor bakom varje sådan organisation. Till Verdandiundersökningen kommer alltså den massiva mängden re missinstanser som vill ha kvar mellanölet. Jag menar att vi förbryter oss mot folkviljan om vi inför ett folköl. Jag jämför inte bilkörning med att dricka mellanöl. Inom parentes kan jag kanske säga att jag är den ende i denna riksdag som föreslagit att man skulle kriminalisera all alkoholförtäring i samband med bilkörning, dvs. att man skulle sätta promillehalten till noll. Det kanske är verklighetsfrämmande, men jag är alltså inte blind för detta allvarliga problem. Men vad jag ville framhålla, herr förste vice talman Bengtson, var att man här förgår sig mot bruket för att komma åt missbruket. Jag anförde exemplet att man skulle förgå sig mot de nyktra bilförarna därför att det finns sådana som inte är nyktra, om man skulle förbjuda bilkörningen. Jag gjorde ingen jämförelse i övrigt mellan mellanöl och bilkörning. Det finns väl inte någon i denna kammare — det sade också fru Troedsson — som inte inser allvaret i mellanölsmissbruket. Man kan alltså inte säga att vi som vill ha kvar mellanölet skulle vara mindre ansvarskännande gentemot ungdomen än de övriga är. Så är det ingalunda. Men vi har olika uppfattningar om förslaget. Jag anser att det är ett slag i tomma luften, som kan få en effekt rakt motsatt den man åsyftar. Det är det som vägleder oss som vill ha mellanölet kvar.
Herr talman! Om vi dricker fler burkar av ett svagare öl skulle det ha liknande effekt som färre burkar mellanöl, vill herr Sjöholm påstå. Men det är inte stor risk med att folk dricker mycket vatten, herr Sjöholm. Resultatet är ju att de gör det när ölet blir så pass mycket svagare. Tidigare har man anfört den konstiga teorin att om man dricker två lättöl som innehåller 1,8 96 så får det samma effekt som om man dricker en mellanöl som innehåller 3,6 96. Jag skall då be att ni noggrant studerar professor Goldbergs undersökningar, som visar att kroppen har en självreningsförmåga. Den tar bort en del av alkoholen. Men när det tillförs för mycket uppkommer en pderusningseffekt. Professor Goldberg påvisar att tröskelvärdet ligger någonstans mellan 2,5 och 3 ".. Går man därutöver får man berusning. Det är ganska enkelt. Det är fullständigt fel att säga att man kan få samma effekt av två lättöl som av en mellanöl. Det går inte alls. Det är vetenskapligt klarlagt att det inte är på det sättet. Herr Sjöholm vek undan när det gällde folkviljan. Nu hänvisar han i stället bara till remissinstanserna. Är remissinstanser folkviljan? Det trodde inte jag. Folkviljan trodde jag bl.a. var vi som sitter här som valda representanter. Folkviljan har också kommit till uttryck i de undersökningar som jag anförde. Enligt dem var det bara 30 96 som ville ha kvar mellanölet. Jag tycker det är ansvarskännande av svenska folket att man när man ser olägenheterna säger: Vi vill inte ha något mellanöl. Herr Sjöholm som är jurist vet väl att lagstiftning i alla former gäller för alla, men det är lyckligtvis inte så stor del som bryter mot den. Jag vet inte om vi behöver lagstiftning så mycket för dem som aldrig använder någon alkohol. De har ju inga bekymmer med den. Men det är en grupp som har besvär med alkohol och som vi vill skydda. Samhället bör också ha någon rätt att skydda sig mot profitörer. Det är ju ändå vinstintresse som ligger bakom att man vill sälja så mycket mellanöl och andra alkoholdrycker. Något annat intresse ligger det inte i det.
Herr talman! Det är klart att vi lagstiftar för alla, skötsamma och icke skötsamma. Det är just det vi gör här. Vi lagstiftar för en stor mängd skötsamma medborgare och går in i deras personliga livsföring för att komma åt ett problem som omfattar ett relativt litet fåtal. Det är detta som jag anser vara betänkligt i en representativ demokrati. Jag backade inte ett ögonblick från folkviljan, herr Bengtson. Jag sade att till undersökningen som visade att 95 926 av svenska folket vill ha mellanölet kvar kommer alla dessa remissinstanser som har en mängd människor bakom sig, och de skall naturligtvis också räknas in. Dricka vatten kan man naturligtvis också göra. Det logiska och konsekventa vore då, som herr Kristenson sade, att ni föreslog att all alkohol togs bort från allt öl. Vi som står med fötterna på jorden och inte svävar i det blå i den här frågan vet att ungdomarna dricker för effektens skull - glöm inte det, för det är viktigt! Det är säkerligen ytterst få som dricker för att de tycker det är gott, utan de dricker för den effekt som de vill uppnå. Då dricker de litet mer för att uppnå samma effekt om alkoholstyrkan är mindre. Jämförelsen att fem mellanöl motsvaras av sex folköl och 6,4 pilsner säger väl alldeles tillräckligt. Tanken att konsumtionen av öl skulle bli mindre på det sättet är direkt absurd — det skulle bli raka motsatsen, en större konsumtion av ett svagare öl men med samma förödande effekter i det långa loppet.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det inte är ett folköl vi nu behöver i vårt samhälle utan folknykterhet. Herr Sjöholm kan gärna beskylla oss nykterister för att vara naiva och fanatiska, men jag tror att herr Sjöholm också kan vara naiv och fanatisk. Därför kanske vi inte behöver komma med sådana beskyllningar mot varandra. Herr Takman sade att det här problemet är gammalt och att det har klagats förr över att nykterheten inte var god. Vi vet, och vi skall inte ta upp den debatten nu, vilka orsaker som har legat bakom kulturernas sekularisation och undergång genom historien. I dag debatterar vi mellanölets vara eller inte vara, men bakom debatten finns hela alkoholproblemet. Jag beklagar att finansministern inte finns här i dag — han satt troget i sin bänk för elva år sedan då vi diskuterade mellanölets införande. Han lovade före jul med nästan hundraprocentig säkerhet att vi skulle få en proposition med ett samlat grepp på det alkoholpolitiska området. Det har vi inte fått, och därför har vi tvingats gå den här vägen. Bruket av alkoholhaltiga drycker och narkotika är ett av de största sociala problemen i dagens Sverige. Det leder till överbelastning av sjukvården, tusentals dödsfall samt ett ökat antal brott av olika slag och därmed mycket stora nationalekonomiska förluster. Det resulterar också i svåra påfrestningar för både den enskilde individen och hans medmänniskor, då det i vardagssituationen uppstår allvarliga kriser som inte sällan leder till tragik eller rent av misär. Detta har oöverskådliga konsekvenser, inte minst för vår ungdom. Efter första världskriget målade en konstnär en tavla som föreställde de osynligt sårade. Den föreställde inte lemlästade soldater som kom från fronten utan kvinnor och barn — änkor och faderlösa. Här kan vi också tala om både de sårade och de osynligt sårade. Först något om de sårade. Jag har försökt något litet under året att ge av min tid, min kraft och mina medel för att hjälpa de alkoholskadade. Jag kan därför säga att jag i den här debatten representerar dem som arbetar ute på fältet bland de alkoholskadade. Jag skall bekänna att man inte får något till övers för alkoholhaltiga drycker när man försökt göra något för alkoholmissbrukets offer. Kanske är orsaken till att så många nonchalerar och bagatelliserar riskerna med alkoholbruket att man inte konfronterats med eller på allvar sökt hjälpa alkoholens offer. Det finns i dag mycken verksamhet, inte minst frivillig, bland de alkoholskadade. Där kan man få en realistisk bild av vilken fruktansvärd tragik alkoholen kan åstadkomma. De som arbetar inom denna verksamhet har en klar front mot alkoholhaltiga drycker men är barmhärtiga mot alkoholens offer. När det gäller de osynligt sårade kan man nämna de många föräldrar som sett sina drömmar och förhoppningar om barnen slås i spillror av alkoholens grymma verkningar. Man kan här också nämna hustrur och barn och deras ohyggliga situation: fruktan för en rusig far, en förstörd ekonomi och mycket annat. Jag är medveten om att mellanölet inte bär hela skulden till de stora sociala problemen på detta område. Jag är också medveten om att ett borttagande av mellanölet inte med ett trollslag skulle lösa alla problem. Men det hade ändå inneburit något i positiv riktning om en enig riksdag hade kunnat säga: Vi måste och vi vill göra något för att komma till rätta med vårt stora problem. Vår solidaritet med och vårt ansvar för inte minst de svaga i samhället och de årskullar som kommer gör att vi tar bort detta lättillgängliga berusningsmedel. När mellanölet infördes 1965 — det var under mitt första riksdagsår —- väckte jag en motion om avslag på propositionens förslag. Förutom av mig själv undertecknades denna motion av Bengt Börjesson, Lennart Mattsson, Arne Persson i Heden och Bertil Johansson i Växjö. I motionen sade vi att det skulle gå så här om man införde detta mellanöl. Tyvärr fick vi rätt. Efter elva år har vi fått dessa svåra konsekvenser som vi förutsade skulle komma om man införde denna lättillgängliga berusningsdryck. I en motion i år har jag och några medmotionärer skrivit: ”Flera vägar kan anvisas för att komma till rätta med alkohol-och narkotikabruket.

Det är själva den utbredda alkoholseden och förknippningen av alkohol med fest och högtid som väsentligen ger alkoholen dess gloria. Det är svårt att se hur den glorian skall kunna avskaffas utan att själva denna sed och förknippning av alkohol med fest angrips. Vår villighet att acceptera berusning som normal vid vissa tillfällen är i högsta grad onormal. Visserligen har den positiva alkoholattityden tusenårig hävd, men icke desto mindre har den inneburit och innebär fortfarande en nationell fara, som det är både demokratiskt och kulturellt förnedrande att behöva uppleva. Andra vägar måste också skapas, t.ex. genom att alkoholreklamen förbjuds och ersätts med motreklam. Samhällets attityd till bruket av alkohol är starkt dominerad av kommersiella intressen och har därför redan en opinionsbildande effekt, som är till förmån endast för vinstsyften. Det kan ifrågasättas om styrkebalansen mellan vederhäftig information och kommersiell opinionsbildning verkligen är acceptabel och rimlig i en situation då vinstintressena till förmån för användandet av gifter tillåts arbeta med så ohämmat överlägsna metoder. Den på förhand dömda och påverkbara underlägsna parten i denna kraftmätning är ungdomen. Skolan och andra informationskanaler orkar inte stå emot i en sådan situation. Den vuxna generationen, som bär ansvaret för detta förhållande, bör se till att ungdomen får större chanser att genom och utanför skolan få leva och växa upp i ett samhälle som inte är giftvänligt. Enligt min mening är det hög tid för krafttag i denna fråga, och härvid intar motreklamen mot alkohol en framskjuten plats. Utgifterna för en sådan samhällelig motreklam får i dag anses som mycket små, och samhället skulle totalt sett göra mycket stora besparingar genom införandet av motreklam. Föräldrarnas ansvar för sina barn under denna ålder måste bl.a. få till konsekvens att alkohol i likhet med övriga gifter, vapen och sprängämnen bevaras oåtkomliga för barn. Samhället kan inte heller undandra sig sitt ansvar, utan har att tillse att gällande lagar efterlevs, så att minderåriga icke tillhandahålles alkohol. Jag anser det vore konsekvent och rimligt att ta bort inte bara mellanölet utan också pilsnern från livsmedelsbutikerna och bara låta lättölet få finnas kvar. Alla andra alkoholhaltiga drycker skall finnas i systembutikerna. Jag har under många år arbetat bland alkoholskadade människor. Många är de kvällar som jag har suttit med dessa stackars offer i deras olyckliga belägenhet. Det är det som gör att jag opponerar mig och kommer att göra det mot försäljning av mellanöl i butikerna. Det är barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot och ta hand om dem som fallit ned och skadat sig, men det är ännu barmhärtigare att bygga ett stängsel vid bergets krön så att de inte faller ned.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad sade att jag hade talat om nykterhetsvännernas naivitet i den här frågan. Jag har nu bara att tacka herr Johansson för att han så övertygande har visat hur rätt jag hade.
Herr talman! Herr Sjöholm är inte medveten om att det finns folk som bedömer honom också. Man vet inte vem som bedöms vara mest naiv och fanatisk. Om vi går ut och talar med offren för alkoholen så kanske också de har ett ord att säga om det här.
Herr talman! Jag har egentligen inte mer att säga, men vad jag finner naivt är att man tror att hela problemet blir löst, om mellanölet tas bort. Herr Johansson i Skärstad gick inte in på problemet att vederbörande då kanske dricker någonting annat i stället, kanske någonting som har mer förödande verkningar. Det är det som är den avgörande skiljelinjen här, och den undvek herr Johansson — klokt nog kanske.
Herr talman! Jag trodde att vi här i riksdagen var så vuxna att vi skulle kunna föra en debatt om vårt största sociala problem utan att börja angripa varandra, och jag hade från början inte tänkt att säga någonting om dem som har andra uppfattningar i denna fråga. Jag ville inte minst grunda mitt anförande på mitt arbete bland alkoholens offer. Att herr Sjöholm inte har något annat att säga än att nykteristerna och de som arbetar bland de alkoholskadade är naiva och fanatiska får stå för hans räkning. Jag skall inte bemöta herr Sjöholm mer.

Herr talman! Nu skulle jag vilja hålla ett övertygande anförande som resulterar i att vi fick bort mellanölet, men jag förmodar att vid den här tidpunkten i varje fall riksdagens ledamöter har tagit ställning. Det kan därför bara bli några synpunkter på själva problematiken. Men jag vill peka på att det finns en mängd fakta i målet. Dessa fakta kan visserligen vara svåra att tolka, men till slut är det nog som direktör Hermansson säger, nämligen att var och en tolkar dem efter sin egen känsla för saken. Fakta får alltså inte tala i den utsträckning som borde ske, och det är synd. Vi är återigen uppe i en debatt om mellanölet, och vi har ju haft många sådana. Jag vill erinra om att riksdagen vid två tillfällen, under det att den alkoholpolitiska utredningen arbetade, begärde att mellanölsfrågan skulle lyftas fram och ges företräde. Man ansåg den alltså så allvarlig att den borde få ett särskilt betänkande, och det fick den ju också till slut. Men det blev inte något särskilt resultat, om man undantar de smärre restriktioner som infördes och som ju i praktiken i stort sett blev verkningslösa. I själva verket har väl riksdagen drabbats av beslutskramp. Motiven till att inte göra någonting har varit många, och alla återfinns i dagens debatt. Det är min bestämda mening att mellanölsfrågan nu är tillräckligt utredd och att vi är mogna för ett ställningstagande redan nu. Det kan, herr talman, knappast komma fram någonting nytt, och dessutom kan man säga att det med säkerhet är skönt för den arbetsgrupp som socialminister Aspling tillsatte i februari att slippa älta mellanölsfrågan längre. Jag tror att den gruppen har betydligt viktigare frågor att arbeta med än att diskutera mellanölets alkoholstyrka, för det blir ju det som man kommer att hålla på med. Mellanölsdebatten bör alltså avföras från dagordningen genom ett beslut i dag. Jag tror att vi gör hela saken en tjänst med det. Den debatt som har föregått dagens utskottsbetänkande har i ett avseende varit mycket nyttig. Alla de som har förringat mellanölets negativa verkningar har talat om kraftfulla sociala insatser. De som vill ta beslutet i dag är helt överens med de andra om detta. Det behövs sociala åtgärder, och, herr talman, jag vill säga: Låt oss få dem! Det är med stor spänning som vi avvaktar förslaget från departementets arbetsgrupp i det avseendet. Men jag tror att vi också skall vara på det klara med att om vi menar allvar med att dämpa den totala alkoholkonsumtionen, som t.ex. reservanterna Kristenson, Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro vill, då krävs det åtgärder i restriktiv riktning. Vi kommer faktiskt inte ifrån dem, och det blir väl beredningsgruppens uppgift att föreslå också sådana. Det finns en linje i den här debatten som menar att det inte är utbudet, lättillgängligheten eller priset som avgör om människor blir alkoholister eller missbrukare utan att det är den sociala miljön. Eftersom nu alkoholkonsumtionen och missbruket ökat under senare år, måste ju detta betyda, i logikens namn, att den sociala miljön har blivit sämre. Men jag vägrar liksom herr Wärnberg att tro på detta. Även om vi inte lever i något lyckosamhälle, så är det betydligt bättre i dag än det har varit tidigare. Nu tror jag att det förhåller sig med alkohol — och narkotika också för den delen — som med all annan varukonsumtion. Utbudet har stor betydelse för konsumtionen. Är en vara billig, lättillgänglig och väl reklamerad så blir den svårare att motstå. När en sak blir ”inne” för ung domen, är det inte lätt för den äldre generationen — för föräldrar och lärare — att få denna ungdom att avstå eller bruka någon annan vara. Det blir gängets mening som avgör. I mycket bestämmer marknadsförarna vad vi skall äta och vad vi skall dricka och även hur vi skall klä oss. Nu inträffar det egendomliga, att annars mycket radikala människor vänder på steken när det gäller alkohol och menar att utbudet inte har denna betydelse utan att det är den sociala miljön som är avgörande för konsumtionen. Det är väl denna egendomlighet som gör att annars socialt radikala människor hamnar på precis samma linje som Bryggareföreningen. Själv lutar jag liksom bl.a. herr Israelsson åt att det är många faktorer som har betydelse, såväl utbudet som den sociala miljön. Det är alltså inte en utan flera faktorer som bestämmer konsumtionen och med konsumtionen också skadeverkningarna. Många människor i vårt land väntar att vi i dag avskaffar mellanölet. Till Broderskapsrörelsens kongress i augusti har vi fler motioner i denna fråga än i någon annan, och de pekar alla mot att mellanölet bör bort så fort som möjligt. Vid det socialdemokratiska partidistriktets kongress i Bohuslän i mars i år röstade en mycket bred majoritet för att frågan borde avgöras redan nu och ”att mellanölet därmed skulle försvinna snarast möjligt från marknaden”, som det hette i det uttalande som enhälligt antogs av kongressen. Herr talman! Under årens lopp har jag liksom många andra fått åtskilliga brev med samma krav som det jag redovisat här. De har kommit från socialarbetare, skolfolk, polis och inte minst föräldrar, och jag anser att nu har vi chansen att ge ett rejält svar. Det betyder antingen 3,0 viktprocent eller 2,8. Skillnaden är liten, och det har i praktiken troligen ingen större betydelse vilkendera linjen som segrar i slutvoteringen. Vad jag däremot hoppas på är att uppskovslinjen faller i kontrapropositionsvoteringen och därmed försvinner i första omgången.

Herr talman! Det är en utbredd uppfattning att det är få samhällsfrågor som är så svårhanterliga som de nykterhetspolitiska. Och det är inget tvivel om att man här rör sig på ett område där de mest skiftande uppfattningar och värderingar torgförs. Det finns ingen i vårt land som på allvar tror att det är möjligt att komma undan de negativa följdverkningar av lidande och misär som ett alkoholmissbruk medför genom att totalförbjuda tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är en helt omöjlig och orealistisk tanke. Därför kommer vi i framtiden att i vårt land tillverka, importera och sälja sådana varor. Det är ingen idé att förtiga att många klarar bruket av alkohol. Man tar sig ett glas då och då — man gör sig en glad kväll, som man brukar säga — men sedan återgår man omedelbart till sin vardagstillvaro — man lever nyktert — man sköter sitt jobb, sin ekonomi — man har goda fa miljerelationer — kort och gott man är en god samhällsmedborgare. Men vi får inte heller förtiga att det finns en stor och alltmer växande grupp människor som inte klarar bruket utan blir beroende av alkoholen, och det tragiska är att missbruket sprider sig ned i allt lägre åldrar. Och här möter vi frågeställningarna: Hur skall vi komma till rätta med missbruket? Hur skall vi bära oss åt för att förhindra att barn — säg 12-13-14-åringar dras in i ”missbruksvirvlarna”? Hur skall vi som politiker agera? Här råder delade meningar. En del säger: Vi måste lära människorna att umgås på ett naturligt sätt med alkohol. Vi måste avglorifiera drickandet. Restriktioner — svåråtkomligheten — har i sig själv ett ”sug”, det icke tillåtna attraherar osv. Andra menar att bästa sättet att komma till rätta med problemen är att just införa hårda försäljningsrestriktioner — sätta en relativt hög åldersgräns för inköp, förbjuda all reklam för alkoholhaltiga drycker etc. Det är många bud och många uppfattningar, och det är inte något att förvåna sig över. Detta är en mycket svår fråga. Inte ens nykterhetsorganisationerna — som utför ett mycket samhällsnyttigt arbete — kan alltid enas om vilka tag som bör tas — och därför finns det fler nykterhetsorganisationer ute i samhället. Inte ens här i riksdagen kan vi nykterister enas i en nykterhetsgrupp. Vi har två — en bestående av socialdemokratiska nykterister och en annan av borgerliga nykterister. Häromdagen läste jag i en tidning en kåsör som kåserade — eller kanske rättare sagt raljerade — över den här uppdelningen. Men han gick ett steg längre. Han splittrade upp den borgerliga nykterhetsgruppen på så sätt att han slog fast att det finns inget nyktrare i tillvaron än en folkpartist som är absolutist. Det var det nyktraste han kunde tänka sig. Naturligtvis, herr talman, är jag som moderat nykterist lika promillefri som en folkpartist eller en centerpartist eller en socialdemokrat eller vilken annan människa som helst med samma livsstil på det här området. Den här uppdelningen i olika nykterhetsorganisationer, olika hjälporganisationer och behandlingsformer visar med all önskvärd tydlighet att det rör sig om ett samhällsproblem av format där uppfattningarna korsar varandra vad gäller frågan: Vad är att göra just nu? Ingen riksdagsledamot kan gå upp här i talarstolen och säga: Jag har den fullständiga lösningen på de här problemen. Det kan ingen, i varje fall inte om man vill vara ärlig. Jag är, herr talman, helt övertygad om att alla i riksdagen behandlar den här frågan med allvar. Jag är också övertygad om att riksdagens samtliga ledamöter är medvetna om att alkoholmissbruket är ett av vårt lands allvarligaste samhällsproblem, för att inte säga det allvarligaste. Att något måste göras — det är vi överens om, men vi har olika uppfattningar om ”tagen”. I den aktuella mellanölsfrågan vill jag — bara med ett par ord — redovisa min inställning. Min principiella uppfattning har varit och är att lätttillgängligheten är boven i dramat. Framför allt barnens och ungdomarnas mellanölsmissbruk beror, enligt mitt förmenande, på att man praktiskt taget var som helst och när som helst — i livsmedelsaffärer o. d. — kan inköpa det kvantum öl man önskar för att berusa sig. Jag har under den senaste tiden hört många vuxna — som själva gärna tar en mellanöl till maten — deklarera att de naturligtvis skulle påta sig det besväret att inhandla ölet på systemet, om de genom detta skulle minska möjligheterna för barn och ungdomar i de lägre åldrarna att komma över mellanöl. Jag tror att det är en utbredd uppfattning bland människor som själva dricker mellanöl, att man skulle finna sig i denna olägenhet för att rädda barn och ungdomar och deras föräldrar ur en allvarlig belägenhet. Jag kommer att rösta för reservationen 2, som ligger närmast till för mig. Det är dock en sak som jag upplever som ytterst besvärande. Både i utskottets skrivning och i reservationen 2 föreslås att åtgärderna skall träda i kraft först den 1 juli 1977. Ett av skälen till att man skall vänta i 13 månader innan ikraftträdandet skall aktualiseras är att det skulle bli ett skattebortfall på grund av mellanölets slopande och att man måste få tid på sig att ordna kompensationsinkomster till herr Sträng. Ja, inte är det något solidaritetsresonemang som utskottet och reservanterna på den här punkten för. Det är ett cyniskt resonemang. ”Låt barnen och ungdomarna dricka stenhårt ett år till, så att Sträng får sina inkomster” — så tycks man resonera. På den punkten har den moderata reservationen 3 ett mycket bättre resonemang. Utskottsmajoriteten och reservation 2 bryr sig inte om den tragik, det elände som drabbar många ungdomar i 13 månader. Man tänker inte heller på kostnadssidan — de sociala kostnader som följer missbruket. Trots olust, herr talman, på denna speciella punkt finner jag att reservationen 2 är den som kommer att hjälpa saken bäst framåt, och därför kommer jag att rösta med den.

Herr talman! I motionen 1975/76:1025 har Lennart Pettersson i Lund m.fl. socialdemokratiska ledamöter aktualiserat frågan om generösare tillämpning av nuvarande etableringsbestämmelser för systembutiker i vårt land. Lennart Pettersson är förhindrad att delta i debatten, varför jag i egenskap av medmotionär något närmare skall utveckla de i motionen framförda kraven. Jag skall i princip begränsa mig till reservationen 5 av herr Kristenson. Den tolkning som Systembolaget tillämpar är ytterst restriktiv. I många kommuner anser invånarna att en ändring av gällande bestämmelser bör ske. Kommunerna har getts mängder av ökade arbetsuppgifter, och ökad decentralisering av beslutanderätten har aviserats av statsmakterna. Statsmakterna har i 1954 års beslut föreskrivit stor restriktivitet i fråga om etablering av systembutiker på nya orter. Skälet har främst varit alkoholpolitiskt; man har byggt på den uppfattningen att lättare tillgång till sprit och vin ökar den totala omfattningen av de skador alkoholen vållar. Riksdagens tidigare uttalande om att städer och köpingar med mera än 5 000 invånare bör ha tillgång till systembutiker har icke följts av Systembolaget utan man verkar ofta följa de strikta marknadsbedömningar som framskymtar. Många kommuner har också aktualiserat denna fråga med berörd myndighet, Systembolaget, och menat att ortens läge är sådant att en systembutik bör ingå i kommunens allmänna service för invånarna. APU-utredningen ansåg och anser fortfarande att fortsatt restriktivitet bör bibehållas i oförändrad omfattning trots att man därmed ställer 74 kommuncentra utanför storstadsområdena även framdeles utan systembutik. Även i Värmland har vi haft kommuner som uppvaktat Systembolaget angående butik. Den kommun jag närmast känner till är Grums kommun med sina 11 000-12 000 invånare och med ett avstånd på ca 3 mil till närmaste centralort, Karlstad med två systembutiker. Hittills har deras ansträngningar rönt föga resultat. Partivännerna i Grums kommun har via partiinstanserna sökt påverka statsmakterna till en generösare tillämpning av etableringsreglerna för systembutiker. Frågan har också behandlats i våra partiorganisationer och vid tre tillfällen varit föremål för debatt på vår distriktskongress. Vid första tillfället, år 1973, översändes motionen jämte yttrande till alkoholpolitiska utredningen för beaktande. Samme motionär återkom vid 1975 års distriktskongress och menade att eftersom alkoholpolitiska utredningens utlåtande offentliggjorts och inte i nämnvärd utsträckning tagit ställning till denna fråga borde frågan på nytt aktualiseras. Distriktskongressen instämde i stort i motionärens krav. Distrikskongressen ansåg att kommuninvånarna rimligen borde få denna utökade service. Rent praktiskt borde det dessutom för samhället medföra minskade utgifter i form av resor och många gånger åtföljande olyckor, vilket i sin tur drabbar samhället i form av olika kostnader och kanske också framtida skador för de inblandade i trafikolyckor. Samme motionär återkom också till 1975 års socialdemokratiska partikongress med sina krav. Den socialdemokratiska partikongressen beslutade enhälligt att tillstyrka motionen, med den innebörden att kommunerna själva bör ha tillfälle att avgöra om etablering av systembutik skall ske. Partikongressens beslut är således helt i linje med herr Kristensons reservationsyrkande i reservationen nr 5. Frågan aktualiserades även i år vid vår distrikskongress i Värmland, där en annan motionär menade att kongressen borde ta klart avstånd från ytterligare etableringar av systembutiker. Distriktskongressen 1976 avvisade i princip nämnda krav; man hänvisade till de strikta marknadsbedömningar som sker och menade att frågan inte i första hand kan anses vara en alkoholpolitisk fråga. Motioner som kräver ändrade regler och generösare tillämpning vid etablering av systembutiker har behandlats av partivännerna i Skåne och rönt gensvar vid deras distriktskongress för en betydligt generösare tilllämpning vid framtida etableringar av systembutiker. Många remissinstanser har i samband med remissbehandlingen av al koholpolitiska utredningens betänkande förordat en betydligt generösare linje när det gäller framtida etableringar av butiker. Nämnas kan att Kooperativa förbundet och många andra tunga remissinstanser anser att konsumenternas krav på god allmänservice bör vara vägledande för den framtida etableringspolitiken. Många deltagare i denna debatt, bl.a. föregående talare, menade att alla alkoholdrycker bör förvaras i sådana butiker. Då bör man i så fall också rösta med herr Kristensons reservation nr 5. Sammanfattningsvis kan sägas att de remissinstanser som representerar breda konsumentintressen, inte minst i glesbygderna, företräder den allmänna uppfattningen att kommunerna själva bör få avgöra denna fråga. Ofta har enligt de restriktioner som nu gäller, menar man, en person som bor i en kommun med 100 000 invånare bättre förstånd att handskas med varorna än den som bor i en kommun med t.ex. 10 000 invånare. Detta kan icke vara riktigt. Herr talman! Med beaktande av denna breda opinion anser vi motionärer det oriktigt att inte minst de som bor utanför centralorterna —- det är ofta de som bor i glesbygderna som drabbas av detta — får betala mera för varan. De får också resa långa sträckor för att komma till systembutiken och på så sätt drabbas de också av olägenheter därför att de råkar bo i en glesbygdskommun. Herr talman! Vi menar att motionen 1025 bör vinna riksdagens bifall och att kommunerna bör kunna erhålla systembutiker för att kunna ge invånarna en bättre service. Enbart reella nykterhetspolitiska skäl tillsammans med strikta marknadsbedömningar kan inte vara skäl nog för att förvägra en tredjedel av landets kommuner systembutiker. Ett klart uttalande från riksdagen skulle kunna tillmötesgå den starka opinion som finns i vårt land, särskilt i de kommuner som hittills förvägrats etablering av systembutiker. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 5 av herr Kristenson.

Herr talman! Det skulle naturligtvis vara intressant att närmare analysera en del uttalanden som gjorts från denna talarstol i den här frågan av dem som vill förhärliga mellanölet, vill framhäva dess förträfflighet men som inte sett de skadeverkningar för barn och ungdom som mellanölet skapar osv. Jag skall inte göra detta. Det har gjorts av många andra och tiden är långt framskriden.

Vi socialarbetare med lång yrkeserfarenhet, som dagligen kommer i kontakt med både redan utslagna människor och ungdomar som är på väg att slås ut, måste reagera mot dem som ägnar sig åt tal om mellanölets ofarlighet. Vi kan inte tigande låta den äldre generationen förse våra ungdomar med ett så skadligt medel. Det finns bara ett skäl till fortsatt mellanölstillverkning, nämligen att tjäna pengar. Vi socialarbetare vädjar därför till Er, som i riksdagen skall fatta beslut i denna fråga. Säg nej till mellanölet.” Detta brev är undertecknat av 42 socialoch ungdomsarbetare i Borås med socialchefen och biträdande socialchefen i spetsen. Jag tycker sannerligen att detta brev talar för sig självt — detta brev från människor som dagligen konfronteras med vad som följer i mellanölets spår. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! För några veckor sedan fick jag ett brev från en ung man i ett samhälle hemma i Bohuslän, en 16-åring, f.ö. den ende av dem som skrivit till mig under de här månaderna som har varit kritisk mot mitt agerande när jag var med och motionerade om att, som det heter, avskaffa mellanölet. Det var ett intressant brev. Han erinrade om en episod som inträffade för inte så länge sedan i hans egen ort, där två unga pojkar, en 15-åring och en 16-åring, sniffade ihjäl sig en natt. De hade försökt köpa mellanöl och blivit nekade för att de var för unga. Senare hade de försökt göra inbrott i en livsmedelsaffär och misslyckats. De hade också försökt göra inbrott i Systembolaget och misslyckats. Till sist lyckades de ta sig in i sin egen skola och dess kemilaboratorium och fick där tag i en flaska thinner. På morgonen hittades de döda i akut thinnerförgiftning. Nu säger den brevskrivande 16-åringen till mig: ”Tror du verkligen att de som är så beroende av alkohol och har ett sådant begär efter ruset, kan hjälpas genom att du tar bort mellanölet ur butikerna?” Svaret är: Självfallet inte. Det är väl inte konstigt att en 16-åring i Bohuslän inte går vidare med den fråga jag tycker är självklar, många ledamöter i riksdagen gör det inte heller. Jag vet väl, och alla vet, att de där två killarna, 15 och 16 år gamla, inte kunde ha hjälpts ett dugg med några som helst restriktioner. Vad de behövde var vård och social hjälp, sannolikt även kvalificerad medicinsk vård i det här fallet. Men den fråga som pojken där hemma inte ställer — och som t.ex. herr Wennerfors inte heller ställer - är: Hur blev de så beroende? Här talade herr Wennerfors och flera till om just dessa problemgrupper som har ett utvecklat alkoholberoende och som icke kan hjälpas med restriktioner. Jag håller med — de kan icke hjälpas med restriktioner — men hur blev storkonsumenterna storkonsumenter? De är ju inte det från början. De har ju börjat som små konsumenter.

Det är där problemet ligger. Vi kan icke med några restriktioner hjälpa dem som redan är beroende eller redan är skadade. Men en åtgärd mot det alltför starka och det alltför lättillgängliga ölet är i egentligaste mening en förebyggande — inte en botande — åtgärd, vilken vi kan hoppas minskar rekryteringen av nya storkonsumenter i mellantonåren och uppåt. Det är ju egentligen bara detta frågan gäller. Jag talar då kanske i första hand endast för mig själv och mina medmotionärer. Vi har uttryckligen sagt ifrån att vi inte tror att man löser det svenska alkoholproblemet med ett mellanölsförbud. Vi tror inte ens att man löser ungdomsalkoholismens problem med ett mellanölsförbud. Men vi tror att när det gäller de allra yngsta åldersgrupperna, när det gäller dem som flera talare här i dag redan har kallat för barnen — inte ungdomen — kan man få en förebyggande effekt. Inte ens där kan vi få en fullständig effekt — men vi kan få en förbättring. Det är egentligen det enda skälet till att vi har ställt upp på den här linjen. Herr talman! Under de senaste veckorna och månaderna har det surrat omkring oss en sky av siffror, undersökningar och opinionsmätningar. Jag skall inte fördjupa mig mycket i dem, men det är ett par saker som jag ändå tycker bör sägas. Det har hävdats att vi skulle vara på väg att fatta ett beslut mot en klar och uttalad folkopinion, och det skulle man i demokratins namn inte få göra. Jag vill nu gärna hoppas att vi över huvud taget aldrig skall få en SIFO-demokrati i det här huset; det är vi som måste fatta besluten. De väljare som har valt oss har rätt inte bara till vårt arbete och vårt knapptryckande pekfinger utan också till vårt förstånd, i den mån vi har något, med vars hjälp vi skall fatta självständiga beslut. Vi som kommer från Västsverige — i varje fall från Bohus län — drabbas f. ö. uppenbarligen inte av denna kritik. Herr Svensson i Kungälv har nyss berättat om sin partikongress. Jag kan säga detsamma — även moderata samlingspartiet i Bohus län har på stämma beslu” — tälla sig bakom den linje som vi företräder. Men det intressanta och egendomliga är det sätt på vilket siffrorna har utnyttjats. Vad vi i dag skall besluta om är, enkelt uttryckt, ingenting annat än hur starkt öl som skall få säljas i den allmänna handeln. Det är detta beslutet gäller. I den SIFO-undersökning som åberopats för att visa att vi är odemokratiska finns en siffra som verkligen handlar om detta, nämligen att endast 40 96 av de tillfrågade ville ha ölet kvar i handeln. Att sedan de resterande 60 96 delar upp sig på olika alternativ hör liksom inte dit. Men bara 40 26 vill ha ölet kvar i den allmänna handeln.

Det är riktigt. Men kom ihåg att i alla sådana undersökningar har vi en stor restgrupp. Tag en population, som statistikerna säger, som är storkonsumenter av alkohol och försök ta reda på varför de är det. Då finns det några grupper som man kan diagnostisera och det är just de här. Men sedan blir det ett stort antal kvar som bara får redovisas som ”andra orsaker”, vilket är ett annat sätt att uttrycka att vi ingenting vet om orsakerna. Jag tycker det ligger någonting nästan osocialt i talet om att storkonsumenterna av alkohol bland ungdom och barn är de här problemgrupperna — det är de som kommer från de dåliga hemmen, det är de som kommer från de fattiga miljöerna och alla dessa som vi brukar tala om som fall och klienter. Med det talet lägger vi ju sten på en redan tung börda, uttalar en sorts anklagelse mot dem som redan är anklagade för så mycket — och dessutom en falsk anklagelse. Fylleri, alkoholism, storkonsumtion av alkohol är inte bara en företeelse i dessa utslagna, missanpassade, missgynnade grupper. Det är lika mycket en ren överklassföreteelse. Varför finns inte de barn, som kommer från vad vi tror och tycker oss se är goda miljöer, goda hem med god ekonomi, med i undersökningarna av de här problemfallen? Jo, av samma skäl som fylleristatistiken är sned. Vi har en socialgruppsindelning av dem som är haffade och dömda för fylleri — det är från socialgrupp 3 och neråt, så djupt man kan komma. Några andra finns där praktiskt taget inte. Men vi vet att det betyder ingalunda att andra inte super. Det är bara det att de inte blir tagna av polisen, för de går inte ut på gatan. När barnen från de goda miljöerna missbrukar alkohol hamnar de inte hos barnavårdsnämnden — de hamnar hos mamma och pappa. Därför får vi inte med dem i statistiken; annars skulle den grupp där vi inte vet orsaken vara ännu större. I den här sifferexercisen, som jag vill vara väldigt försiktig med, finns en siffra — jag har nämnt den förr — som såvitt jag begriper är helt ostridig. Det är den som säger att 7 96 av alla 18-åriga pojkar odugligförklaras för militärutbildning på grund av en diagnos där missbruk ingår som väsentlig del. Av dessa 7 96 är 3,5 96 rena alkoholmissbrukare — 18-åriga alkoholister. Den siffran kommer inte från någon stickprovsundersökning, utan den bygger på individuell kontroll av varje enskilt fall, individuell diagnos. Håller vi oss bara till de 3,5 96 där det är fråga om ren alkoholism, så handlar det om 1 700-1 800 killar varje år i varje ny 18-årsgeneration. Och eftersom vi vet att skillnaden i konsumtionsmönster mellan flickor och pojkar har praktiskt taget försvunnit kan man anta att det är ungefär lika många flickor. Tre och ett halvt tusen 18 åringar är varje år så gravt skadade att de inte duger till militärutbildning. Detta är en minoritet, herr Kristenson. Ingen människa har sagt att svenska nationen består av försupna alkoholister, inte heller den svenska ungdomen. Det är en minoritet. Vad vi diskuterar i dag är ett minoritetsskydd. Man kan t.o.m. säga skydd för en liten minoritet. Men för mig är siffran inte liten — tre och ett halvt tusen av 100 000 18-åringar svårt skadade av enbart alkohol, och sedan lika många till med blandmissbruk — det är ingen liten siffra! Jag tycker att detta är motiv nog för att göra någonting. Men varför skall vi göra det nu? Det finns mycken klokskap i talet att vi skulle kunna skjuta upp detta beslut till nästa år. Självklart gör det det — i all synnerhet som utskottet har kommit fram till att vi inte kan få något ikraftträdande förrän den 1 juli nästa år. Jag beklagar det, och jag har inte blivit helt övertygad om att en fullt så lång övergångstid är nödvändig, men det kan jag inte bevisa. Vad jag emellertid vet är, att om det är sant att bryggerinäringen och handeln i dag behöver minst ett års omställningstid, så behöver de det även om vi fattar beslut i maj 1977 i stället för i maj 1976. Och då kan vi hamna i det läget att vi har fått en proposition som tar upp hela problemet och där det föreslås åtgärder — som vi kommer att besluta om — av vilka många kommer att vara av den karaktären att de kan sättas i kraft tämligen omedelbart, t.ex. skattefrågor, informationsfrågor osv. De åtgärderna kommer att sättas i kraft den 1 juli 1977 eller den 1 januari 1978. Och så kommer ölfrågan under det första året att ligga kvar som ett arv från en äldre alkoholpolitik, därför att den av praktiska skäl har ett års eftersläpning. Och det, om inte annat, gör det svårt att värdera resultatet av de andra åtgärderna. Enligt mitt sätt att se är detta skäl nog för att i dag ta ett första beslut som låser fast detta till ett visst datum. Vad är det egentligen vi här skall besluta om? Det finns ingen lagtext föreslagen. Både reservationen 2 och utskottsmajoritetens skrivning innebär en beställning till regeringen, eller om man så vill att den nu arbetande beredningsgruppen skall ges ett på en gång bindande direktiv. Sedan har gruppen frihet att pröva det material som finns. Men på en punkt har den som sagt bindande direktiv, nämligen det att riksdagen har sagt att i det system som gruppen arbetar fram skall ingå en reform på ölsidan, som vi nu kommer att besluta om. Det är vad som händer. Och många kolleger med utredningserfarenhet håller säkert med mig om att det inte självklart behöver vara en nackdel för en utredning att ha en fast punkt att utgå från i utredningsarbetet. Det kan rent av vara till nytta för arbetet. Det kan se litet löjligt ut att vi här står och väljer mellan ett öl med 3,0 eller 2,8 96 alkoholhalt. Det är väl inte dessa 0,2 96 som är så av görande. Personligen står jag alltså bakom reservationen 2, som rekommenderar ett öl på 2,8 viktprocent. Det är också den reservation som närmast sammanfaller med den motion som jag och ett antal andra moderater har väckt. Men det finns ett alldeles särskilt skäl för att föredra just den lösningen och inte den som innebär 3,0 viktprocent, och det har inte så mycket med procentsatsen att göra. Det är i stället detta, att om vi beslutar om en ölgräns på 3 viktprocent får vi ett nytt öl som inte finns i dag, med allt vad det innebär av introduktion, marknadsföring och nyfikenhet på en ny produkt. Det tror jag skulle vara skadligt. Det är bättre att återgå till någonting som redan finns. Det blir mindre dramatik då. Och det är mitt huvudskäl för att föredra gränsen 2,8 viktprocent, alltså inte att den fysiologiskt eller på annan grund skulle vara bevisat överlägsen, men det finns där i dag, den innebär ingen nyhet och förutsätter inte någon introduktion av en ny produkt. Det tror jag kan vara till någon hjälp. Vi vet inte hur det kommer att gå. Jag tror att vi rätt väl känner på oss hur voteringen kommer att gå, men vi vet inte hur det kommer att verka. Det är också huvudargumentet som framförts mot en restriktionsreform: Vi vet inte, i varje fall tror vi inte, att den får någon positiv effekt. Här står tro mot tro, vetande mot vetande. Det finns faktiskt bara ett sätt att slita den tvisten, och det är att försöka. Jag försäkrar att om vi efter två, tre, fyra, fem år med en annan ölpolitik inte kan iaktta någon förbättring är i varje fall jag för min del beredd att säga: Den vägen var inte framkomlig. Det gör detsamma — vi kan lika gärna släppa loss det öl folk vill ha. Det må i så fall vara hänt. Det har sagts i tidningar, radio och TV att det är riksdagens nykterister som gaddat sig samman mot resten av riksdagen för att i dag mot svenska folkets vilja genomdriva sin ideologi. Det är inte sant. Jag tog för en stund sedan reda på att det finns inte fullt 25 96 nykterister i riksdagen. Det är en överrepresentation i förhållande till nykteristernas andel av hela folket. Men man fattar inga beslut med 25 96 av rösterna — det krävs 51. Det är inte en konspiration av nykterister som skall genomföras i dag. Jag gissar att om man efteråt analyserar hur vi var för sig har röstat så skall man finna att det inte som vanligt går någon skiljelinje mellan partierna och inte heller någon skiljelinje mellan nykteristerna och oss andra. Möjligen skulle man kunna se att riksdagens socialpolitiker i egentlig mening finns tämligen mangrant samlade på den ena sidan, den där de finns som vill göra någonting åt detta. Detta är, ärade kolleger, icke uttryck för ringaktning av dem som sysslar med andra ting. Vi är i det här huset specialiserade och vi ägnar oss var och en åt sina frågor. Men är det någon erfarenhet, någon situation som påverkar ledamöternas ställningstagande i den fråga vi diskuterar i dag, så är det inte en nykterhetsideologi utan möjligen de erfarenheter som de har, som — litet mer än vad alla kan hinna med — sysslar med och står mitt uppe i de sociala frågorna. Det är en social motivering och icke en nykterhetsideologisk motivering som ligger bakom detta försök. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag har redan instämt i det anförande herr Wikström höll i början av debatten. Det finns många andra som jag skulle kunna instämma med. Jag vill instämma i det anförande som herr Carlshamre höll nu allra senast. Jag tycker det var mycket starkt, buret av en social känsla, som jag noterar med mycket stor glädje. Många av oss som lämnar riksdagen fr.o.m. detta riksmötes slut hade hoppats få vara med om att utforma en ny alkohollagstiftning, innan det blev dags att avsluta vårt riksdagsarbete. Men det blev tyvärr inte möjligt för oss. Den utlovade propositionen kom aldrig. Detta beklagar jag. Det är länge sedan vi blev överens om att det behövdes en ny alkoholpolitik och därför beslöt tillsätta en utredning. Under de många år som gått sedan dess har mycket förändrats i det svenska samhället. Men kvar står att alkoholfrågan är vårt största sociala problem. Och problemet har inte blivit mindre under dessa år. Det har tvärtom ökat i styrka. Och det mest allvarliga är att alkoholbruket tränger ned i allt yngre åldrar. Orsakerna till detta förhållande kan vi diskutera hur länge som helst, men ingen kan förneka att införandet av mellanölet här har spelat en betydande roll. Jag skall inte här och nu gå tillbaka till den argumentation för och emot som har framförts här i dag och inte heller till den argumentation som jag och andra har fört i tidigare debatter. Själv hade jag tillfälle att redan för flera år sedan diskutera de här frågorna med finansministern i ett par interpellationsdebatter. Vad det nu gäller är ett ställningstagande för eller emot mellanölet, som herr Carlshamre uttryckte det. För mig är det ställningstagandet inte svårt. Solidariteten med de många ungdomar och andra som riskerar att bli alkoholskadade får för mig vara utslagsgivande. Omsorgen om de svaga får ingen av oss glömma. Det har talats mycket här i dag och vi har fått lyssna till skäl både för och emot mellanölet. Utan att gå längre in i den debatten vill jag ta upp ett par argument som har återkommit ganska ofta. Man säger från visst håll att det inte har någon betydelse om alkoholhalten sänks med sex eller åtta tiondels procent. De som talar så måste enligt min mening göra det mot bättre vetande. På denna punkt har vi dock ett erfarenhetsmaterial som ingen kan bestrida. När vi hade det 3,2-procentiga pilsnerdrickat hade vi ett mycket uttalat ölalkoholistproblem — ölgubbarna som man sade på den tiden. När sedan alkoholhalten sänktes till 2,8 viktprocent försvann praktiskt taget ölproblemet. Om en sänkning med 0,4 96 vid det tillfället hade så stor betydelse är det svårt att förstå att man nu försöker hävda att en sänkning med det dubbla eller med 0,6 96 skulle vara betydelselöst. Var och en måste förstå att den argumentationen inte håller. Och skulle den vara riktig måste det gälla inte endast mellan 3,6 och 3,0 eller 2,8 926 utan även uppåt, t.ex. upp till 4,2 eller neråt till 2,4 96. Men ingen har vågat eller velat föra fram sådana åsikter i debatten, och det kan jag förstå. Det andra argumentet som förs fram i debatten är att sysselsättningen i bryggerierna hotas om mellanölet försvinner. Samtidigt hävdas att det inte blir bättre för ungdomen om vi får ett svagare öl — man kommer bara att dricka så mycket mer i stället. Det är svårt att förstå också den argumentationen. Inte kan väl sysselsättningen i bryggerierna bli mindre om man dricker mer. Såvitt jag kan förstå är detta en logisk kullerbytta. Man hör också ofta försvarare av mellanölet hävda — vi har hört det här i dag — att det är den sociala verkligheten som skall angripas och inte mellanölet. Och visst behöver vi angripa den sociala verkligheten, men det är ingen genväg för att lösa alkoholproblemet. Alkoholmissbruk förekommer på olika nivåer och i olika sociala sammanhang i dagens samhälle. Herr Carlshamre framhöll också det med mycket stor skärpa. Man löser inte heller alkoholproblemet med att avskaffa mellanölet, det är jag givetvis också på det klara med. Vi behöver göra mycket mer om vi skall komma till rätta med alkoholproblemet. Vi måste fråga varför Jeppe super — gå till kärnan, som fru Troedsson uttryckte det. Vi behöver satsa mycket mer på att hjälpa dem som hamnar i farozonen eller som redan har kommit snett. På den punkten kan jag ansluta mig till vad herr Wennerfors sade. Visst skall vi satsa på att hjälpa dem som har kommit snett. Vi vet att det i första hand är en fråga om livsinnehåll eller rättare sagt brist på livsinnehåll. Skall vi nå fram till kärnan, till det innersta, i den problematik det här gäller, står det klart för mig — jag vill gärna bekänna det — att vad vi framför allt behöver i vårt land är en andlig väckelse, som leder fram till en ny livsstil och ger ett nytt livsinnehåll. Men när detta är sagt vill jag samtidigt framhålla att vad vi här och nu kan göra är att genom våra beslut och åtgärder lätta frestelsetrycket på våra ungdomar. Ett beslut om avskaffande av mellanölet löser inte hela detta problem. Men det är ett viktigt steg i rätt riktning, och vi bör inte tveka att ta det. Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det är en sak som har upprepats i debatten vid åtskilliga tillfällen och som herr Bengtsson i Landskrona också upprepade. Han sade att en sänkning av alkoholhalten inte löser några alkoholproblem. Kan herr Bengtsson eller någon annan påstå att det finns en enda talare i dagens debatt som påstått att detta löser alkoholproblemet? Kan herr Bengtsson ta fram någon enda nykterhetstidskrift eller någon artikel i dessa frågor, där det påståtts att det löser alkoholproblemet? Vi har aldrig någonsin sagt att denna sänkning löser alkoholproblemet, utan vi är medvetna om att det finns åtskilligt mycket mera att göra i det fallet. Varför tar man fram detta påhitt, för det är inte någonting annat än ett påhitt? Det har aldrig påståtts någonstans att en sänkning av alkoholhalten löser alkoholproblemet. Det gör sin nytta, och det har jag sagt flera gånger, att drygt 2 miljoner liter 100-procentig alkohol kommer att försvinna, men vi har inte påstått att det löser alkoholproblemet. Det är ett nödvändigt led i strävandena, men det krävs många andra åtgärder. Ytterligare en sak som upprepas om och om igen — jag vet inte om det är tredje eller fjärde gånger jag säger det: Skall man verkligen blanda ihop procentsatser och procent? Det är inte 0,6 26 som sänkningen gäller utan det är 17 96 sänkning av alkoholhalten, från 3,6 96 till 3,0 26, och det är 22 96 sänkning av alkoholhalten om man sänker från 3,6 96 till 2,8 96. Var så god och ta ett block och räkna igenom detta! Om man har något litet minne av skolkunskaperna i matematik, kan man lätt räkna ut det. Denna sammanblandning har Bryggareföreningen satt i folk, och det är märkligt att den fortlever så envist. Vidare var herr Bengtssons anförande typiskt symtomteoretiskt, dvs. det gör inte någon nytta att införa någon sorts försäljningsrestriktion eller någonting annat, det är bara symtom hela vägen. Men gör en jämförelse mellan konsumtionen i världens olika länder! Det gör detsamma vilka system vi har, för inom både det ena och det andra systemet finner man höga alkoholkonsumtionssiffror. Förenta staterna har mycket höga alkoholsiffror, liksom Sovjetunionen, och dessa två brukar ställas mot varandra. Den högsta spritkonsumtionen i världen har man i Polen. Därmed menar jag inte att man skall säga att det inte är nyttigt med sociala åtgärder. Det är många orsaker som ligger bakom som jag är helt villig att hjälpa till att itu med, men man skall inte förbise att även restriktioner har en stor effekt. Och att sänka mellanölets procentsats till en rimlig nivå är en enkel sak som vi bör göra. Som professor Goldberg har påvisat finns det tröskelvärden, och därför skall mellanölet ha en lägre alkoholhalt.

Herr talman! Ett av de argument som anförs är att det nödvändigtvis kommer att drickas någonting annat i stället för mellanöl. Inga internationella erfarenheter visar att det är på det sättet. Det var inte heller så när vi hade bara 2,8-öl. Här är det helt enkelt fråga om d>n obotfärdiges förhinder. När man ingenting vill göra tar man fram sådana här argument. Restriktionstänkande, säger herr Bengtsson i Landskrona. Visst skall vi ha restriktioner. Vi har fortfarande åtskilliga restriktioner. Vin och sprit får säljas bara på Systembolaget, en hård restriktion som en del vill ta bort men som finns kvar. Vi har restriktioner i fråga om tidpunkter när alkoholhaltiga drycker får försäljas. Vi har restriktioner för restaurangnäringen, i fråga om besiktning av lokaler ete. Vi har restriktioner som säger att mellanölet inte får hålla högre alkoholhalt än 3,6 96. Det finns en hel rad av restriktioner som herr Bengtsson i Landskrona har ' medverkat till. Om han tror att han har frigjort sig från restriktioner så gör han ett stort misstag. Vi har som sagt åtskilliga restriktioner, och man kan icke driva en alkoholpolitik som är effektiv bara med vackra ord, utan här måste också restriktioner till. Och här är det bara fråga om en förändring från 3,6 till 3,0 eller 2,8 26. Det föreslås ingen förändring i princip, utan den restriktionen finns tidigare också.

Herr talman! Till det som på ett så utomordentligt sätt har anförts i eftermiddag och tidigare i dag vill jag foga några reflexioner. Jag kan begränsa mig till hälften av det antal minuter som jag anmält mig för. Trots den oskuldens slöja som bryggare och bryggerivänner söker dra över alkoholens skadeverkningar väller vågor av oro och förtvivlan in över svenska folket i dag. Föräldrar vädjar om hjälp. Skolledare och samhällsansvariga vädjar om hjälp. Trafikriskerna ökar och trycket på sjukvården belastar hårt. Sedan motbokens avskaffande och mellanölets införande har alkoholkonsumtionen ökat starkt och håller på att utveckla en alltmer utbredd alkoholism. Då vi i dag söker orsakerna till det ökade bruket av alkohol försöker man från visst håll bevisa att orsaken är social. Vid justitieutskottets studieresa i Polen för en tid sedan — det gällde fylleribrottets avkriminalisering — fick vi klart för oss att det fanns ett alkoholproblem som djupt oroade den statliga ledningen. Fackföreningarna hade fått till uppgift att arbeta för en sanering på varje arbetsplats. Detta visar att ett socialiserat samhälle är lika starkt hotat av alkoholismen som vårt eget. Inom parentes kan man här undra när vi får se LO ta sådana krafttag mot alkoholen på arbetsplatserna som Polen kunde uppvisa. Lättillgängligheten av mellanöl under de elva år som vi haft detta öl och en oavlåtlig glorifiering av bruket torde vara en starkt bidragande orsak till ungdomsfylleriet med alla dess negativa konsekvenser. Utan att i dag belasta kammaren med avskräckande argument vill jag med anledning av den faktiska situationen med hotet mot främst vår ungdom vädja till alla riksdagskamrater att ta hänsyn till de svaga — observera! de svaga — och besinna att av alla som börjar dricka blir upp till 10 96 alkoholister. Låt oss hjälpas åt att rädda våra barn och ungdomar. Mellanölet spelar tydligen en stor roll i trafiken, av alla tomburkar utefter vägarna att döma. Hjälp oss att sanera trafiken och att skapa större säkerhet på våra vägar! Särskilt i mellanölets spår utvecklar sig en brottslighet som är direkt skapad genom den kontinuerliga konsumtionen. Då unga människor saknar pengar tycks de lätt halka in på brottets bana. Affärer, kiosker och varulager hemsöks flitigt, och rapporterna säger i regel att stölden gäller i första hand mellanöl. En ytterligare orsak till min vädjan är de resultat som vetenskapen kommit fram till. Av de skador som uppstår i en människokropp genom alkoholbruk är det uppenbart att den som dricker utsätter sig för personliga risker. I arbetsmiljöer, fritidsmiljöer och i samhället som helhet kräver vi i dag skärpt lagstiftning mot allt som är ett hot mot individen. Men i fråga om mellanölet och alkoholen gör sig en helt oförsvarlig slapphet gällande. Vad vetenskapen säger om gifternas verkningar borde vi mäkta föra in i helheten av faktorer som hotar individen. I stället för att angripa roten till det onda handlar vi i samhället i dag med kringgående rörelser. I t.ex. 70 96 av trafikolyckorna ingår alkoholförtäring som ett moment. I stället för att klart säga ifrån att alkoholpåverkade inte hör hemma bakom ratten föreskriver man fartbegränsningar och sätter upp tjogtals trafiktavlor som bilister knappast hinner uppfatta. Är det så allvarligt och individhotande om vi i dag tar bort en enda ölkategori från sortimentet, att man behöver tala om att riksdagen i dag söker införa förmynderskap för svenska folket? Det är ofattbart att man kan tala om förbudstänkande i samband med detta lilla ingrepp som berör en enda liten detalj och en sänkning av alkoholprocenten med några tiondelar i en enda vara i det rika sortimentet. För min del ber jag särskilt att få framföra kraven från icke-nykterister om begränsning av mellanölsförsäljningen och en massvädjan från föräldrar som är oroliga för sina barns framtid. Låt oss hjälpas åt med en mycket blygsam åtgärd för att få en tryggare framtid. Därutöver vill jag instämma i vad herr Andersson i Knäred redan har anfört samt yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den alkoholpolitiska debatten förs på ett konstlat sätt i Sveriges riksdag. Vad är det som vi egentligen vill uppnå med ett borttagande av mellanölet? Ja, självfallet borde det vara att komma åt barnoch ungdomsfylleriet. Men den diskussionen har inte förts av utskottet och inte heller av dem som har deltagit i dagens debatt. Här har diskuterats bryggerinäringens profit. Här har diskuterats att vissa s.k. expertgrupper inte kunnat smaka vilken ölsort det gäller. Här har diskuterats reklamens glorifiering av ölkonsumtionen. Alla de negativa faktorer som talare efter talare här har upprepat kan jag inte tolka på annat sätt än att man skall försöka komma ifrån det grundläggande problemet. Man löser nämligen inte det totala alkoholproblemet vare sig genom att rösta med utskottsmajoriteten eller genom att följa reservationen 2. Det är helt enkelt ett hycklande när mellanölets motståndare hävdar att man löser problemen med alkoholen genom att man diskuterar och voterar om huruvida alkoholhalten skall vara 2,8 eller 3,0 viktprocent. En sådan diskussion är förlöjligande för Sveriges riksdag. Jag vill fråga: Alla ni som tror att man löser ungdomens alkoholproblem genom en liten sänkning av alkoholhalten i öl, varför föreslår ni inte att detta beslut skall verkställas omgående? Men varken utskottsma joriteten eller reservanterna i reservationen 2 vill ta bort mellanölet förrän den I juli 1977. Skall ni nonchalera de ungdomar som i så fall kommer in i problem under det dryga år som kvarstår till ikraftträdandet? Det är nästan så, att man vill dra paralleller med den engelske slavhandlare som fick drottningens orden därför att han var förkämpe för avskaffandet av slavhandeln. Men det fanns en brasklapp — han skulle inte göra det förrän efter 30 år, för han hade själv investerat i skepp helt nyligen och ville ha normal avskrivning först. Det är inte utan att tankarna går åt det hållet, herr talman, när man ser att det är av ekonomiska skäl som man inte vill ta bort det som man upplever som ett så stort problem för ungdomen förrän den 1 juli 1977. Jag tillhör dem som kommer att stödja reservationen 3 därför att den verkligen ger möjligheter att inom en snar framtid, t.o.m. före den 1 juli 1977, komma till rätta med hela alkoholproblemet. Det underlag som vi skapar på detta sätt kan komma redan vid årsskiftet, och det är kanske så starkt i sin argumentering att vi måste införa ett förbud mot allt öl över det nuvarande lättölets viktprocent.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

Herr talman! Hur arbetar egentligen våra utredningar? Den frågan aktualiseras onekligen av APU. Efter ett remissbehandlat resultat av ett nära tioårigt arbete utlovas riksdagen en proposition, men efter en kort tid återtas detta löfte och en arbetsgrupp utses, en beredningsgrupp för en ny bearbetning, en modernisering av frågeställningarna. Herr talman! Det är inte fritt från att den reflexionen ligger nära till hands att det kan gå oroväckande lätt att skapa ett ovärdigt parlamentariskt håll-i-gång, ett politiskt paternosterverk. APU borde i det fallet få tjäna som en allvarlig tankeställare för utredare och uppdragsgivare. När nu frågan om mellanölet har tagits upp visar det vilken otålighet över dröjsmålet som finns liksom vilken oro det råder ute i landet rörande i all synnerhet de yngsta unga. Debatten i denna fråga kan visa upp skrämmande exempel på en rad tillrättalagda och förvrängda statistiska uppgifter till mellanölets förmån. Ekonomiska intressen spelar kallt med våra nya generationer.

Herr förste vice talmannen Bengtson har visat på bryggerinäringens tidskrift Fakta — det är ett slående exempel. Man talar om att sociala missförhållanden är orsaken och att det är fel att blanda in mellanölet i debatten. Detta låter för all del så kolossalt fint, herr talman; så talar ju de stora perspektivens människor, till skillnad från små gnetiga nykterhetsvänner, de där som man så gärna överlägset kallar fantaster. Men, herr talman, de som lever i nära kontakt med samhällsproblemen har lärt sig att det här är fråga om ett både-och. Bristande begreppsklarhet har rört till debatten på den här punkten. Jag skulle vilja se den som vågar påstå att samhället av i dag inte av alla krafter arbetar på att komma till rätta med de sociala missförhållandena. Vem kan egentligen våga påstå att det sociala förbättringsarbetet skulle avstanna om man avskaffade mellanölet? Det finns — vågar jag påstå, herr talman — ingen som inbillar sig att mellanölets avskaffande hjälper mot splittrade hem, ekonomisk och andlig misär, eller mot stressen i vår tid. Men, herr talman, många, många i vårt land har den absoluta övertygelsen och erfarenheten att mellanölet bidrar till att skärpa konflikter i akuta situationer och att det vidare bidrar till att ungdomar i allt tidigare åldrar leds in i alkoholvanor. Herr talman! Jag vill se den människa som stiger upp och med ärlig övertygelse och gott samvete rakt fram vågar betyga att mellanölet är till nytta, att det är en positiv och god faktor i vår tillvaro. Jag vågar påstå att det inte finns någon människa som kan göra det. Då måste man fråga: Varför avskaffar vi inte mellanölet — som en preventiv åtgärd, ett allvarligt försök att ändra nu rådande missförhållanden?

Lyssna på dem som verkligen känner till situationen bland ungdomen, skolsköterskorna. De har inte några som helst andra bevekelsegrunder för sitt ställningstagande än ungdomens bästa. Därför kan de betraktas som vittnesgilla. När rikets skolsköterskor på årskonferens antar en resolution där mellanölet fördöms och utpekas som orsaken till många ungdomars olycka kan konferensen inte ens få detta distribuerat genom TT. Pressens roll ter sig i en hel del fall egendomlig eftersom den inte tycks eftersträva att ge allmänheten en allsidig information i denna fråga. Herr talman! En bred väljaropinion vädjar i dag om stöd. En bred medborgaropinion vädjar om att riksdagen i dag avskaffar mellanölet. Enklast och rakast synes detta ske efter de riktlinjer som reservation nr 2 drar upp, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation.